Herr talman! Som motionär vill jag säga några ord i denna fråga. Alla torde vara överens om det rimliga och rättvisa i att man år 1967 öppnade möjlighet till frivillig särbeskattning, eftersom sambeskattningen i vissa fall blir orimligt hård och orättvis. Om man är överens om detta — och det tror jag att alla är — borde man väl också vara överens om att avlägsna de formella hinder som nu kan uppstå för att alla skall få denna rättvisare beskattning som riksdagen har beslutat om. Det är givet att det bästa skulle vara ett ex officio-förfarande, och ginge detta att genomföra omedelbart vore det allra bäst. Men man får väl vara tacksam för att utskottet i detta fall har skrivit: » Utskottet vill slutligen erinra om att den framtida utformningen av ADB systemet kan komma att möjliggöra en ex officio-tillämpning på förevarande område.» Utskottet är alltså medvetet om att detta i och för sig skulle vara lämpligt. I avvaktan på detta finns det en hel del som man kan göra för att få förbättringar till stånd. Jag vill liksom fru Nettelbrandt med tacksamhet notera att utskottet har pekat på stockholmsförfarandet, men jag tycker liksom hon att det inte är tillräckligt. Man borde i stället följa den modell som har anvisats i reservationen, att deklarationsblanketten kompletteras med en ruta i vilken den skattskyldige genom en kryssmarkering kan ange att han vill ha särbeskattning. Då först kan man säga att vederbörande verkligen har fått en anvisning om denna möjlighet, och han kan inte efteråt säga att han glömt bort den eller inte har observerat den. Starka skäl talar enligt min mening också för att man, som vi föreslagit i motionerna, för 1968 års taxering ger de skattskyldiga möjlighet att i efterhand lämna in ansökan om särbeskattning fram till den 1 juli i år. Det har nämligen visat sig att många har trott att den ansökan om särbeskattning som de ingav 1967 skulle gälla inte bara det året utan också åren framöver. Slutligen har vi i en motion som jag varit med om att väcka i denna kammare tagit upp en fråga som inte berörs i reservationen, nämligen att man generellt skulle ha möjlighet att lämna in ansökan om särbeskattning senare än den 1 juli under beskattningsåret. Senast den 15 december får man ju besked om den slutliga skatten. Då observerar vederbörande att de fått högre skatt än de tänkt sig, och de märker att de inte har begärt särbeskattning. Vi motionärer anser därför att ansökan om särbeskattning bör kunna inlämnas till och med den 31 januari året därpå. Utskottet har ansett att det skulle medföra mycket krångel, men jag vill påpeka att bakom förslaget står inte bara motionärerna utan också Föreningen Sveriges fögderichefer, som för sin del ansett förslaget lämpligt. Jag tror inte att den föreningen skulle tillstyrka något som medför betydande merarbete. Den delen av motionen har emellertid inte följts upp i reservationen, och jag skall därför inte yrka bifall till den. Jag nöjer mig, herr talman, med att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Från och med 1967 års taxering har vi frivillig särbeskattning. För att sådan skall kunna ske förutsättes att ansökan om särbeskattning inlämnats senast den 1 juli under taxeringsåret. I motionsparet I:130 och II: 150 yrkas att ansökan om frivillig särbeskattning skall kunna inges intill utgången av januari månad året efter taxeringsåret. Beträffande 1968 års taxering vill man ha tiden utsträckt till den 1 juli 1969. Detta yrkande tas även upp i den till betänkandet fogade reservationen. Utskottet kan inte dela motionärernas och reservanternas uppfattning att det har brustit i upplysningarbetet om innebörden av särbeskattningsbestämmelserna. Det har förekommit ett mycket omfattande upplysningsarbete, och knappast någon skattereform har varit föremål för så mycken diskussion som just särbeskattningsreformen. ”Taxeringsmyndigheter, press och banker har bedrivit en omfattande informationsverksamhet. Ett bifall till reservationen skulle medföra en avsevärd fördröjning av taxeringsarbetet, och detta står helt i strid med strävandena att få snabbhet och effektivitet i taxeringsoch uppbördarbetet. I motionsparet I: 683 och II: 803 yrkas på ett ex officio-förfarande från och med 1969 års taxering. Det innebär alltså att taxeringsmyndigheterna skulle särbeskatta i alla de fall där särbeskattningen leder till lägre skatt. Utskottet vidhåller sin tidigare framförda uppfattning att redan det nu tillämpade ansökningsförfarandet förorsakar skattemyndigheterna ett avsevärt merarbete. Utskottets utlåtande innehåller en redovisning i detta avseende från Stockholms stad. Att man skulle ta ytterligare den belastning som ett ex officio-förfarande skulle medföra för taxeringsmyndigheterna anser sig utskottsmajoriteten för närvarande inte kunna tillstyrka, utan avstyrker motionerna. Däremot har utskottet skrivit välvilligt i fråga om en allmän tillämpning av det system som utvecklats här i Stockholm, nämligen att man skall ta fasta på om det på deklarationen gjorts en anteckning om att vederbörande önskar bli särbeskattade.

Det skulle nog krångla till det hela ganska ordentligt. Herr Hedin sade att det föreligger formella hinder att få särbeskattning. Jag vet inte var han funnit dessa hinder. Det finns inga som helst formella hinder för särbeskattningen. Det enda som krävs är att man ansöker om att bli särbeskattad. Jag har också litet svårt att acceptera fru Nettelbrandts påstående att det är så väldigt många människor som går miste om särbeskattningen. Det är ändå här fråga om folk som har ganska höga inkomster och som man kan förutsätta är väl orienterade.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

Herr talman! Först vill jag säga ett par ord till herr Hedin, fastän vi helt står på samma linje. Jag kan inte vara så tacksam som herr Hedin över vad utskottet skriver i slutet av sitt utlåtande om att den framtida utformningen av ADB-systemet kan komma att möjliggöra en ex officio-tillämpning. Med tanke på den tid det tar att genomföra det systemet hoppas jag att vi skall ha fått en individuell beskattning, som undanröjer alla de problem vi nu behandlar, innan ADB-systemet är helt genomfört. Herr Carlstein sade att det knappast finns någon skattereform som varit föremål för så mycken diskussion som denna. Det är möjligt; jag vågar emellertid inte göra det uttalandet. Däremot vågar jag säga att knappast någon skattereform varit föremål för så många missuppfattningar som denna. Det visar sig att man även i de bästa kretsar har missförstått vad det egentligen är fråga om. Jag förstod inte herr Carlstein när han talade mot ex officio-förfarandet. Jag vet inte om herr Carlstein gör den distinktionen att det blir fråga om en ex officio-tillämpning om man gör en ansökan om särbeskattning på deklarationsblanketten men inte om man gör det på en särskild blankett. Reservanterna har inte begärt någon ex officioprövning. Det är väl ändå det som skrives i reservationen som är av intresse för diskussionen. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanternas uppfattning är att vi anser att det på själva deklarationsblanketten skall finnas en ruta för detta ändamål så att ingen glömmer bort denna markering. Ingen skall behöva hålla i minnet en särskild tidpunkt, lämna en särskild blankett och skicka in en massa uppgifter när ändå dessa uppgifter inte behöver användas enligt vad man uppenbarligen kommit fram till i Stockholm. Till sist sade herr Carlstein något som jag tyckte var rätt intressant och som jag tror inte har tagits upp av utskottet. Herr Carlstein sade att det ju i alla fall är fråga om människor som har rätt höga inkomster och som väl borde kunna läsa det här. Vill herr Carlstein med detta påstående göra gällande att man när det gäller skatterättvisa och möjligheter att få del av rättvisa bestämmelser skall sätta en viss inkomstgräns så att det inte är så noga med dem som ligger över respektive under en viss gräns? Det är enligt mitt sätt att se helt orimligt att tänka på detta sätt.
Herr talman! När det gäller ADB-systemet behöver det kanske inte ta så förfärligt lång tid. Vad beträffar det av mig omnämnda uttalandet i sista me ningen i utskottsutlåtandet tolkade jag detta uttalande så att utskottet därmed ändå har medgivit att det i och för sig skulle vara angeläget med ett ex officioförfarande. Vidare sade herr Carlstein att jag hade anfört att det fanns formella hinder för att få en särbeskattning till stånd. Herr Carlstein måste ha missförstått mig eller också uttryckte jag mig otydligt. Jag anser givetvis att det inte bör vara som nu att det kan vara rent formella skäl som gör att man inte får den beskattning som man är berättigad till genom att särbeskattningen skulle ge gynnsammare effekt än sambeskattningen. Det kan vara så att någon faktiskt skickat in en ansökan och att den kommit bort på vägen. Sådant har i varje fall åberopats, och det händer ju att posten inte fungerar. Då tror man alltså att taxeringsmyndigheterna har erforderliga uppgifter men den 15 december finner man på slutskattsedeln att det inte har blivit någon särbeskattning. Då har man för närvarande ingen möjlighet att få rättelse till stånd. Det kan inte vara riktigt att man av formella skäl inte får sin rättvisa beskattning.

Herr talman!

I tredje lagutskottets utlåtande lämnas ett referat ur professor Jan Eric Almquists kompendium, som — om jag inte minns fel sedan den tid omkring 1948 då jag läste detta kompendium — inte har med denna fråga att göra.

I arrendekontraktet hade bolaget insmugit ett tillägg som, om det varit giltigt, praktiskt taget skulle frånta dödsbodelägarna deras rätt till ett barndomshem. Bolaget fick vräkningsdom mot rättsinnehavarna den 3 januari 1969. Utskottets behandling av ärendet är anmärkningsvärd. Att JO och andra ämbetsmän är ovetande om att vi har en regeringsform, som är en grundlag, må vara en sak, men att ett riksdagens lagutskott synes vara helt ovetande om bestämmelserna i regeringsformen §8 77 om kronans egendom är allvarligare. Grundlagarna skall ju efter sin ordalydelse i varje särskilt fall tillämpas.

Då den senare handlingen av en del anses vara en förfalskning, bör kanske påpekas att detta beslut konfirmerades 1734. Principen infördes i konung Kristoffers landslag av den 2 maj 1442 och har alltsedan dess varit gällande. Däri sägs bl.a., att Konungen inte har rätt att förminska kronans gods och intäkter annan konung till förfång, vid äventyr att efterföljande konung äger återta vad olagligen blivit kronan avhänt. Landslagens föreskrifter befästes av Gustav II Adolf. Det var i anslutning till landslagens föreskrifter som exempelvis Margareta, Gustav Vasa, Sigismund, Karl IX, Karl XI m.fl. genomförde sina reduktioner. I instruktion för kammarrådet den 18 april 1613 heter det att kammarrådet skulle »hafva noga inseende öfver Kronans gods, egendom, rätt, rättigheter, ränta och drätsel, så att de måtte förvaras och ökas, samt hvad Kronan med orätt undankommit återvinnas». Under 15-, 16 och 1700-talen, ja även på 1800-talet, då vårt land upplevde en allmogens rättslöshetsperiod, som inte var mindre hård än vi i omvärlden upplevde på 1930—40-talen, är det märkligt, att de gamla maktägarna trots allt hade en viss respekt för grundlagen. När rättslöshet då drevs över ett visst stadium, återtog kronan sin egendom, som i främsta rummet adeln orättmätigt tagit i besittning.

Emellertid torde dock aldrig själva principen i regeringsformen § 77 ha satts i fråga eller ändrats under alla dessa århundraden. Adelns privilegier är bundna vid Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna och »härmed var den säkra grunden lagd för den svenska stor maktstidens skimrande adelsvälde, som utåt yttrade sig som hänsynslös imperialism och inåt som ett socialt klassförtryck av grotesk omfattning». Det var Axel Oxenstierna som hade utarbetat förslagen till kungaförsäkran och adelsprivilegierna.

Av svaret framgick icke omedelbart att kronan och herreklassen i gemen hade allt att vinna på att slippa oppositionen från deras sida, som hade att vidkännas de drygaste utgifterna för krigsäventyren. Ej heller utskrivningsbesluten krävde nödvändigtvis sammankallande: »det äre hundrade utskrivningar hållne och ingen riksdag sammanskriven» heter det övermodigt i rådet 1636. År 1644 innehade rådsherrarna 15 procent av all frälsejord, och av de 22 rådsherrarna tillhörde 17 förmyndarregeringen, som var en familjeregering av Oxenstiernor, vilken fick förstärkning av Johan Oxenstierna, som år 1639 utnämndes till rikskansliråd. Regeringen förklarade 1644 helt enkelt att »adeln vid riksdagarna representerade även frälsebönderna, och detta var en icke oväsentlig sida av försäljningarna och förpantningarna av godsen: allmogens politiska slagkraft skulle på allt sätt neutraliseras. »Man måste göra med dem som fadern med barnen» framhöll kanslern myndigt, »de borde icke alltid — och väl helst: aldrig — få sin vilja fram».

Jag vill i detta sammanhang erinra om att tortyr avskaffades i Sverige 1772. En rik utlänning, Louis De Geer, flyttade till Sverige 1627. Han behandlade sina svenska bönder som ett uselt följe, med förakt och hårdhet. Hans affärsintressen och inflytande över Sveriges näringsliv blev efter hand överväldigande och enastående. Enligt Eli Heckscher är det lättare att säga vad han inte behärskade i fråga om Sveriges ekonomi än att räkna upp vad som berodde av honom. I Uppland men även annorstädes gick hans maktbegär fram som en farsot, och han tog vad han ville samt krossade alla dem som kom i dynastin De Geers väg. 1643 tog han bl.a. de uppländska bruken. Under bl.a. förmyndarregeringen tog adeln nästan vad den ville, men i oktober 1680 samlades en riksdag i Stockholm som blev inledningen till Karl XI:s reduktion. Talmansposten innehades av Claes Fleming, son till den gamle reduktionsmannen Herman Fleming. I ett hemligt utskott genom vilket regeringen styrde riksdagen satt några av kungens närmaste medarbetare, framför allt bröderna Hans och Axel Wachtmeister. Hans Wachtmeister sade att när man fick fram räkenskaperna för förvaltningen under kungens minderårighet skulle man nog finna ekonomiska utvägar, och 1675 års undersökningskommission borde därför avge sitt betänkande redan då. Detta resulterade så småningom i en skrivelse till kungen där det stod att rikets förfall inte kunde botas med skatter, ty allmogen förmådde inte bära större bördor. I stället borde kronans bortförlänta gods dras in till staten på nytt. Skrivelsen väckte stor oro bland högadeln på riddarhuset och en vederläggningsskrift skulle utarbetas. Hans Wachtmeister frågade då vad denna skulle tjäna till. En reduktion var nödvändig. De stora förläningarna, grevskapen och friherrskapen måste återlämnas till kronan. Den kungliga kommissionen arbetade effektivt under Claes Fleming och gods och ägodelar återbördades till kronan, även en del av De Geers egendomar. Bl. a. återbördades i samband med händelserna på Bilhamn det aktuella Sågarbo torp. I detta sammanhang kan konstateras att hela detta område i Älvkarleby socken var kronans tillhörighet. Någon social och djupgående förändring för de bredare folklagren innebar inte reduktionen. En lagkommission på 12 personer tillsattes visserligen 1686 och resulterade i Sveriges rikes lag av år 1734 som ersatte den medeltida landslagen. Denna reduktion såväl som andra kunde genomföras med stöd av 1442 års landslag. Jag vill erinra om att någon ändring i fråga om rättsbegreppen icke vidtagits därefter, utan samma rättsbegrepp finns kvar i den regeringsform som herrarna och damerna brukar få när de blir riksdagsmän. Reduktionen ledde till att ämbetsverken fylldes av lågoch nyadel, som vann mest på reduktionen. Bondeståndets och andra ständers makt krossades genom enväldets införande. Karl XII tvang in samhället i ett system som innebar ett fullständigt underordnande av förvaltningens alla grenar under monarkens personliga vilja. » Centralisationen drevs till det yttersta; ämbetsmännen blevo marionetter i handen på sin bragdlystne regissör. Även domarkåren förvandlades till ett lydigt verktyg, och rättsstaten blev till en polisstat», säger en historiker. »Förhållandena = alstrade nämligen oredighet; uppbördsmännen till exempel sökte hålla sig skadeslösa, men även andra försnillade kronans medel, och ytterst gick även detta ut över de skattebetungade undersåtarna. Omsider gick det så långt, att regeringen 1707 måste utfärda instruktion för en kommission, som ägde att rannsaka över kronobetjänternas i åtskilliga län förövade ”egennyttigheter och undersåtarnas förtryck”. Ett av Axelson anfört memorial, som Stenbock insänt till rådet, ger en del upplysningar om förbrytelsernas natur.

Jag vill erinra om att den äldsta jordeboken är från 1533— 1540. Karl XII:s tid gav ett slående exempel på samhällsgruppers och en hel nations flathet och otroliga undfallenhet för despoter och målmedvetna folkförstörare; ett flertal av dem kom från främmande länder. I slutet av 1600-talet och under första delen av 1700-talet var situationen i Uppland präglad av en obeskrivlig allmogenöd. Den som kanske främst utnyttjade herremännens makt i den nödsituationen var dynastin De Geer, som lade beslag på bondeoch kronoegendom samt utvidgade sin enorma makt för påverkan av rättsliga, lantmäteritekniska och andra handlingar, som kunde tillverkas på löpande band. ämbetsoch tjänstemännen var då helt beroende av De Geer, och denna situation utnyttjades hänsynslöst inte minst i Uppland. Det förefaller som om § 77 regeringsformen i perioderna mellan reduktionerna inte följdes av herremännen, trots att de underordnat sig reduktionerna och medverkat vid deras genomförande. Av handlingar och beslut genom århundraden kan man dock fastslå att kronans egendom aldrig kunde förvärvas med äganderätt utan riksdagens samtycke och beslut.

Man konstaterade att Sannegården i äldsta tider varit kronoegendom men omkring 1630 sålts till skatteegendom. Den köptes sedan den 20 december 1647 till frälseegendom och blev därefter säteri men indrogs enligt reduktionskommitténs brev den 31 maj 1690 samt anslöts sedermera till Elfsborgs slottsstat, översten och kommendanten på lön till boställe.

Sannegården såldes sedan i vederbörlig ordning efter beslut av riksdagen till Göteborgs stad. Någon hävdvunnen rätt eller andra regler kan inte gälla mot kronans egendom. Ett förvärv med äganderätt kan endast ske i enlighet med ordalydelsen i § 77 regeringsformen och genom riksdagens samtycke och beslut. Kronans äganderätt till holmar och skär är vidare en urminnes kronans rätt.

3 § är stadgat, af urminnes häfd må i slika fall gälla — — —.

Hvad upplåtelse med äganderätt angår, var denna likväl förbjuden enligt den föreskrift i II kapitlet konungabalken af Konung Kristoffers landslag att Konungen icke hade rätt förminska kronans gods eller intäkter annan konung till förfång, vid äfventyr att efterföljande konung ägde återtaga hvad olagligen blifvit kronan afhändt.

Det sägs också ifrån att »kronoskär, stränder och holmar, som egentligen ej höra till något visst hemman», tillhör Konungen eller kronan. Att Karl XII i likhet med andra kungar tillät adeln och andra maktägare att handla så att »Utmätningar och exekutioner förekommo i ymnigt tal» har icke något med rätt att göra utan vilar helt på makt samt på den omständigheten att adeln hade egna fängelser och att tortyr var tillåten. År 1710 yttrade en medlem av rådskammaren att »de fattige blifvit ensomoftast till blotta benen exekverade».

Det är mot den bakgrunden som jag finner det förvånande att tredje lagutskottet endast uttalar att det är en lämplighetsfråga om grundlagen skall följas eller ej. Då det gäller fiskarboställena i Bilhamn i Älvkarleby socken och den vräkning som Stora kopparbergs bergslags AB verkställde den 3 januari 1969 ber jag att dels få hänvisa till vad jag säger i motionen men även till följande. Enligt Stora kopparbergs bergslags AB:s version av ett förvärv skulle änkedrottning Kristina år 1620 ha givit borgaren Joel Håkansson i Gävle köpebrev å torpet Sågarbo, vilket aldrig omfattade de fem små holmar och kobbar som då utgjorde Bilhamn, där fiskeboplatser var upplåtna på kronans ödeskär. År 1673 meddelar Karl XI att köpet från kronan av samma fastighet Sågarbo förty är ogiltigt och skall gå åter till kronan. År 1749 håller lantmätaren Olof Lindberg en förrättning för att bestämma kungsådrans belägenhet i Dalälven. Dessa mätningar gjordes på isen, kartan ritades och en ägobeskrivning gjordes den 11, 13, 14 och 17 Marthii Åhr 1749. Kartan och ägobeskrivningen är tydligen utförda på uppdrag av De Geer och hela proceduren utfördes på Leufsta bruk. På kartan gjordes nu Bilhamn landfast, tydligen på beställning av De Geer.

Någon bekräftelse på hur och på vad sätt detta påstådda förvärv skulle ha skett och om det skett genom riksdagens samtycke eller med hänsyn till regeringsformens 77 § eller landslagen har jag icke kunnat finna i de olika handlingar jag genomgått. Allt talar för att Sågarbo kronorusthåll aldrig genom ett riksdagsbeslut frånhänts kronan. Eftersom dynastin De Geer är företrädd i Stora kopparbergs bergslags AB, skulle Leufsta bruks arkiv kunna ge bekräftelse på hur det förfarits. Troligt är att hela Sågarbo ännu tillhör kronan. Vid denna tidpunkt utgjordes Bilhamn av fem stycken skär eller holmar, vilket tydligt framgår av en karta tillverkad av De Witt, Amsterdam, efter de grundkartor som i Sverige efter instruktion av Gustaf II Adolf blev upprättade men av honom hemligstämplade av militära skäl. Drottning Kristina lät när hon blev myndig och mot ständernas vilja efter 1644 frisläppa kartmaterialet, och det är tydligen på grundval därav som kartorna kunde tryckas i Amsterdam. Dessa kartor utgavs i Sverige på 1730—1740-talet; enligt uppgift av experter. Dessa kartor visar tydligt att den karta som år 1749 upprättades av lantmätaren Lindberg är en beställd konstruktion. Sedan 1600-talet har Bilhamn, med nyttjanderätt till fiskarbefolkningen av kronan varit upplåtet som boplats, med rätt till byggnader, sjöbodar, gistvallar etc. Denna rätt har aldrig under drygt fyra hundra år bestritts av någon. Att Bilhamn tillhör kronan och aldrig varit i enskild ägo är obestridligt. Men nyttjanderätten till fiskarboplatser har utan kostnad varit upplåten till fiskarna. Bilhamn har aldrig tillhört kronotorpet Sågarbo, och i enlighet med vad som sägs i Särskildta utskotts betänkande vid 1823 års riksdag lärer nytt janderätterna för fiskarna ej mer kunna rubbas. Hur kronotorpet Sågarbo kunnat växa ut till den storlek det i dag har torde endast kunna klargöras genom en speciell utredning.

Att olika överlåtelsehandlingar, kartmätningar etc. presterats mellan släktingar och intressenter gäller icke gentemot kronan och grundlagen. Fiskarnas nyttjanderätt till boplatser, sjöbodar och gistvallar å Bilhamn eller liknande boplatser kan aldrig fråntagas dem så länge platserna i fråga i någon form bebos eller fiske utövas av innehavarna. Tredje lagutskottet skriver att mitt yrkande »syftar till överförande i samhällets ägo av omfattande markområden och andra naturtillgångar», och det anser sig »sakna anledning att nu ta ställning till frågan om lämpligheten av en sådan åtgärd, som skulle få vittgående ekonomiska och sociala verkningar». Motionen syftar icke till ett överförande utan till ett återtagande av kronans egendom, som större markägare utan rätt lagt beslag på och nyttjat. Jag hade icke heller trott att ett riksdagens lagutskott, som ju borde ha tillgång till juridisk expertis, skulle kunna betrakta grundlagens föreskrifter i regeringsformens § 77 som en lämplighetsfråga. Om riksdagen och dess organ, ämbetsmän etc. behandlar grundlag ur lämplighetssynpunkt och icke anser den behöva respekteras, då börjar nog re spekten för lag och rätt ånyo befinna sig på ett rättsligt gungfly, där likhet inför lag suddats bort. Fiskarnas nyttjanderätter till Bilhamn är äganderättsliknande rättigheler av äldre ursprung som kan hänföras till fast egendom.

Kronan har ju det skyddet att ingen kan anföra urminnes eller annan hävd som en grund för förvärv av egendom från densamma.

Jag kan vara överens med fru Nettelbrandt om detta.
Det är också fråga om huruvida likhet inför lag och rätt skall gälla i enlighet med grundlagens text eller om vi skall ha en medborgerlig kategoriklyvning i fråga om brott och straff mellan fattiga och rika.
Det beror mycket på att man i den politiska debatten misskrediterat förslaget.
Professor Malmström =<:säger = att »svensk rätt liksom annan civiliserad rätt erkänner varje människa såsom person, en ståndpunkt som för med sig även konsekvenser av straffoch processrättslig art. Någon skillnad göres principiellt härvid icke mellan svensk och utlänning, man och kvinna, barn och vuxen; ej heller inverkar ras el. dyl. Rättsordningen tar därigenom bland annat avstånd från den i antiken allmänt utbredda och på vissa håll långt in i nyare tiden livskraftiga rättsinstitutionen, som vi kallar slaveriet; slaven betraktades icke som person utan som ägodel, sak.

Det förefaller som om utvecklingen själv fört till en konfliktsituation där den lagstiftande, den styrande och den dömande statsmakten inte kunnat upprätthålla jämvikt mellan makterna och hålla dem inom tillbörliga gränser. Jag vet inte hur många som läst Särskildta Utskotts betänkande av år 1823 där adelns representant B. Franc Sparre i en reservation på s. 234—235 bl a. kritiskt uttalar: »Det är en nödvändig egenskap nos all Magt, ovilkorligen härflytande ur dess natur, att sträfwa till utvidgning. Genom Statsmagternas jemnvikt och deras ömsesidiga uppmärksamhet på hvarandra har man väl i Constitutionella Stater sökt förebygga den våda för Samhället, som ur denna Magtens naturliga egenskap kunde uppkomma. Men alla menskliga inrättningar ligga inom ofullkomlighetens gränser, allt kan illuderas, Constitutioner kunna vrängas, all rätt kan missbrukas, all pligt kan underlåtas. För missbruken af styrande och folkmagterna gifves likväl ett correktiv, som sätter sig i verksamhet —— — ej efter Borgerlig lag, men efter en oföränderlig Natur-lag, så ofta det af verkligt behof är påkalladt, —— — det är den physiska styrkan. Seclers erfarenheter visar derpå talrika exempel. Men äfven detta yttersta correktiv träffar aldrig Domare-magten, skyddad under formernas tjocka sköld och i sina missbruk aldrig angripande massan och de allmänna Statsförhållandena, utan endast plågande individer i deras enskildta förhållanden. Historien uppvisar hundrade Stats-förändringar, verkställda genom styrkans mellankomst, ——— af Konungarne mot Folken, eller af Folken mot Konungarne; hon visar ingen mot Domare-magten, hvars ständiga nödvändighet icke ens medgifver att den ögonblickligen kan upplösas, för att af en ny ersättas. Att Domare-masgten likväl kan missbrukas, lärer icke betviflas; eller har man aldrig hört omtalas vrånga domar, advocatorisk ledning af rättegångsärenden, förhållen rättvisa genom formernas användande till tidsutdrägt? ——— Men då de öfriga Statsmagternas missbruk reta, och derigenom föranleda till corrigerande brytningar, utprässar Domare-magtens missbruk endast tysta suckar och vanmägtiga tårar.
Så sade man: Här ser vi hur socialdemokraterna bedriver jämlikhetspolitik!
Af dessa skäl anser jag, för min del, ingen af Stats-magterna, så farlig som Domare-magten om den skulle utsträckas utöfver sina rätta gränser.» Detta uttalande gjordes av en adelsman under ståndsriksdagens tid och år 1823. Bakgrunden låg självfallet i det oerhörda rättsoch samhällsförfall som allmogen under århundraden tvingats uppleva i tortyrens och klassamhällets laglöshet.

Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Vi kan tolerera en rättslöshet i stora frågor men vara intoleranta, ja grymt hårda i fråga om brottsbedömning och straff när det gäller de mindre och ofta bagatellartade förseelserna. Om inte rättelse i detta förhållande snarast kan ske och om vi saknar vilja och kraft att reformera vår juridiska och samhälleliga utbildning och rättstillämpningen, kommer systemet självt att fabricera så många påstådda brottslingar att en rättsordnings upprätthållande kan bli en chimär. Det räcker inte att ungdomen protesterar. Riksdagen själv måste förstå sitt ansvar och undanröja orsakerna till gamla prejudikatbundna fördomar som alltför länge fått leva kvar. En demokratisering av hela vårt samhälle och vår juridiska utbildning är i dag vår största uppgift och en förutsätt ning för en politisk och ekonomisk demokrati som skall bana väg för större jämlikhet i samhället. Jag beklagar att lagutskotten icke velat förstå dagens allvarliga orsaker till protester och krav på jämlikhet och likhet inför lag och rätt. Jag hoppas ändå att nuvarande och kommande statsministrar förstår rättsfrågornas betydelse för en demokratis liv och bestånd samt till dess andra vaknar upp nyttjar grundlagens möjligheter så långt möjligt för att hävda lag och rätt.

Jag anser också att man skall försöka komma bort ifrån det gamla prejudikattänkandet vid lagtillämpningen för att kunna få fram ett demokratiskt samhälles syn på människovärdet. Rättsförfarandet bör även förenklas så att medborgarna kan begripa vad svensk lagstiftning innebär. Vi är i den situationen att vi för att tolka lagar som allmänheten skall begripa, följa och tillämpa tvingas gå till domstol och utnyttja olika advokater som skall tala om vilken rätt som gäller i dagens samhälle. Detta är en orimlig situation som från regeringens sida borde fortast möjligt tillrättaläggas. Jag har även hemställt att vi skulle ta upp frågorna om fastställande av äganderätten till viss mark som kronan utan tvivel äger. Den enda rättsregel som kan komma i fråga är 8 77 regeringsformen som har gällt sedan 1400-talet, för att inte gå längre tillbaka. Vidare har jag framhållit att man skulle försöka få till stånd en översikt över de olika akter som vid olika tillfällen har utarbetats och med utgångspunkt däri ta tillbaka vad som kan finnas. Ja, herr talman, jag har tvingats göra denna översikt därför att om jag inte hade gjort den, skulle man ha sagt att Sveriges lag är skriven på det eller det sättet, civillag, strafflag eller vad det vara må. Efter vad jag kan förstå har utskottet fullständigt gått ifrån vad som sägs i regeringsformen, och jag har den uppfattningen, herr talman, att om någon skall följa regeringsformen och dess föreskrifter till punkt och pricka så borde det vara riksdagen. Herr talman! Med vad jag anfört ber jag få yrka bifall till mina motioner. Jag gör det även med vetskap om att första kammaren sin vana trogen antagligen har stjälpt det hela. Men även om så skulle vara att grundlagen icke angår första kammaren så skall ju denna försvinna och en enkammarriksdag komma att bestå. Jag förutsätter att den riksdagen skall ha respekt för såväl rätt, lag som tillämpning och se till att demokratin kommer till uttryck i olika beslut och handlingar av Sveriges riksdag.

Herr talman! De ledamöter som har varit här närvarande har fått övervara en föreläsning som omspänt tiden från Uppsala öd, alltså långt tillbaka i heden tid, fram till våra dagar. Den har varit utförd med all den grundlighet som är utmärkande för herr Lundberg, och man måste vara imponerad av den belästhet hans anförande vittnar om, men tyvärr är det inte alltid man kan smälta allt, man konsumerar. Jag skall liksom utskottet hålla mig bara till det yrkande som herr Lundberg har framställt, men innan jag kommer in på det skulle jag vilja ställa en fråga till herr Lundberg. Han säger att enligt § 77 regeringsformen kronan inte kan avhända sig sin rätt till fastigheter utan att höra riksdagen. Herr Lundberg föreslår att de bolagsmarker till vilka kronan är rättmätig ägare enligt hans sätt att argumentera skall återföras under kronan. Då kan man fråga sig, varför herr Lundberg vänder sig till riksdagen. Eftersom enligt herr Lundbergs resonemang kronan äger marken, har väl kronan bara att bevaka sin rätt. Jag menar att det skulle ligga närmare till hands att herr Lundberg i första hand talade med justitieministern och uppmanade honom att bevaka kronans rätt. Om det har begåtts olagligheter som strider mot regeringsformen bör riksdagen självfallet påtala detta, men det är väl inte dithän som herr Lundberg har önskat driva denna fråga. Herr Lundberg sade i något sammanhang, att riksdagen hade satt grundlagen i laga ordning ur funktion. Det var väl en felsägning. Om riksdagen gjort detta i laga ordning, då har väl också riksdagen förfarit riktigt.

Detta bör enligt herr Lundbergs mening omedelbart kunna återtas av kronan. Vidare innebär yrkandet att de gamla bruksarkiven skall överföras till kronan, så att äktheten hos åtkomsthandlingar, kartor etc. kan granskas av experter. En stor del av egendomarna som har tagits från kronan och enskilda har överförts till bruksägare och godsägare under tider då aktförfalskningar var normala företeelser, säger motionären. Det har givetvis inte varit möjligt för utskottet att kontrollera, om uppgifterna är riktiga. Brotten torde i varje fall vara preskriberade. I tredje lagutskottet har vi bedömt det så, att yrkandena har så dan omfattning, att det inte är möjligt för utskottet att ta upp lämpligheten av de föreslagna åtgärderna till allvarlig prövning. Herr Lundberg har vidare ett yrkande, att lagen om vad som är fast egendom skall ändras. Gränsdragningen mellan fast och lös egendom är ju av stor vikt med hänsyn till skillnaden i innebörden av de regler som gäller för de båda kategorierna av egendom. Till fastighet räknar man, utom jorden, tillbehör såsom hus, vattenverk och annan byggnad, men undantag gäller för en byggnad som är uppförd på annans mark, t.ex. av en arrendator. Nu föreslår herr Lundberg, att lagen om vad som är fast egendom skall gälla, utöver mark och jord, även byggenskap. Det har varit litet svårt för utskottet att fatta innebörden av detta yrkande, men det måste väl betyda att byggnad på ofri grund skall vara ett alldeles särskilt objekt. En sådan lösning har inte ifrågasatts från något håll under det omfattande arbete som föregått antagandet av lagen om vad som är fast egendom, och den strider också mot vedertagna, väl beprövade principer för svensk lagstiftning. Utskottet har funnit, att någon riksdagens åtgärd i det fallet inte är påkallad. Motionären yrkar också att kronans markinnehav i form av holmar och skär kring landets kuster skall inventeras och att ägorättsförhållandena i det sammanhanget skall redovisas. Herr Lundberg föreslår att riksdagens revisorer skall låta kammarkollegiet verkställa en utredning i det syftet. Enligt vad utskottet inhämtat har lantmäteristyrelsen sedan ett par år tillbaka personal avdelad för en utredning angående äganderätten till ifrågavarande holmar och skär. Herr Lundbergs yrkande på den punkten kan alltså anses vara ganska väl tillgodosett. Det sista yrkandet i motionen innebär att enskilda vägar skall upplåtas till allmänt bruk. I det sammanhanget åbe ropar herr Lundberg allemansrätten. Han säger att man av ålder haft rätt att nyttja bolagens och de större markägarnas vägar. Det påståendet kan inte heller vara riktigt. Förhållandena var ju helt andra i gamla tider. Folk färdades då inte så vida omkring, och man färdades till fots, varför påfrestningarna på vägar och stigar var mycket mindre än i bilismens dagar. Det är självklart att skogsbilvägar och liknande, som anläggs för näringslivets behov och som underhålls av enskilda, inte utan vidare kan upplåtas för allmänt bruk. Emellertid skall det inte förnekas, att det är Önskvärt att allmänheten och friluftsfolket ges tillfälle att utnyttja de enskilda vägnätet, men då bör detta givetvis ske enligt avtal och mot ersättning. Myndigheterna har också ställt sig mycket förstående till det. Naturvårdslagen m.m. ger ju allmänheten ökade möjligheter att utnyttja även det enskilda vägnätet.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

Herr talman!

Det finns ju en gammal rättstradition här i landet. Om den sedan är så funtad som herr Lundberg i sin långa föreläsning här skildrat lämnar jag därhän. Inom första lagutskottet har vi i varje fall blivit eniga om det utlåtande som föreligger. Herr Lundberg slutade med att säga att han även med hänsyn till den oro som finns i ungdomsleden ansåg, att lagstiftningen borde göras mera demokratisk.

Jag tror att kammaren delar min uppfattning i detta avseende. Herr Lundberg framhåller att den som söker sin rätt här i landet blir beroende av de ekonomiska förutsättningarna. Ja, detta är ingen ny fråga för lagstiftningen, utan den har uppmärksammats i flera olika sammanhang. Vi har sålunda en lag om förordnande av offentlig försvarare och en lag om fri rättegång, och herr Lundberg är säkert medveten om att det finns kommunalt inrättade rättshjälpsanstalter. Alt detta är till för att hjälpa den enskilde medborgaren som själv inte har möjligheter att orientera sig för att få sin rätt. Det är således ingenting nytt som herr Lundberg lyckats att hitta på utan tvärtom någonting som går igenom svensk lagstiftning. Utskottet har också understrukit att prejudikatet är till för att undvika god tycke i lagstiftning och lagtillämpning. Det finns därför ett prejudikatinstitut, och detta är det naturligtvis inte så lätt att komma ifrån utan att det medför risker för godtycke och rättshaveri. Detta har i korthet varit de för första lagutskottet vägledande synpunkterna. Vi menar att syftet bakom motionerna återfinns i olika yrkanden som ligger till grund för pågående lagstiftningsarbete. Även när det gäller det förslag rörande underrätterna som riksdagen har på sitt bord är det fråga om att öka medborgarinflytandet i rättssammanhang. Utskottet är enhälligt i sitt uttalande att en så omfattande översyn av lagarna som den herr Lundberg begär i sin motion inte skulle befrämja en utveckling i den önskade riktningen. Tvärtom skulle det enligt vår åsikt bli en så omfattande utredning att hela den pågående reformverksamheten på lagstiftningens område skulle ytterligare fördröjas. Herr talman! Med hänsyn till dessa skäl har första lagutskottet enhälligt avstyrkt motionen, och jag kommer, herr talman, att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är egentligen mycket underligt att höra talesmännen för två av lagutskotten säga, att den nuvarande grundlagen är så orimlig att riksdagen och dess lagutskott icke kan följa den utan måste gå efter lämplighetsprincipen. Jag vet inte hur man kunnat komma fram till en sådan uppfattning. Om det vore riktigt att grundlagen är orimlig så som lagutskotten säger, borde man väl vilja avskaffa den, ty då behöver vi ju ingen. Grundlagen anses emellertid vara av sådan vikt att en riksdag icke själv kan besluta om en förändring, utan beslutet måste fattas av två riksdagar med ett andrakammarval emellan. Åtminstone sedan 1400-talet har man haft respekt för vad som sägs både i lagens 77 & och på andra ställen. Det är ju den principen och den rätten som jag hävdat i mina motioner.

Och eftersom så är skrivet i grundlagen trodde jag faktiskt att man år 1969 skulle visa åtminstone lika stor hänsyn till den lagen som man gjorde exempelvis under ståndsriksdagens sista år och som man därefter visat i olika utredningar vilka slagit fast principerna. Det är heller inte något annat än principerna och deras praktiska tilllämpning jag har hävdat i detta fall. Om herrarna vill genomföra en ändring i grundlagen, så måste det ske i laga ordning.

Nu kanske herr Grebäck och herr Dockered genmäler att det här bara gäller några fiskarfamiljer, men det kanske finns några hundra människor på andra håll som har en liknande nyttjanderätt. Vad angår det Sveriges riksdag? frågar man kanske. Vi sitter ju här med de rättigheter vi har. Men då skall också Sveriges riksdag förklara att grundlagen inte har något som helst värde för oss, inte ens samma värde som den civila brottsbalken har. Jag förstår inte herr Grebäcks uppfattning, ty om något inte är som det borde vara här i landet, så skall väl riksdagen som landets högsta myndighet ha skyldighet att rätta till vad vrångt är. Vad sedan preskriptionen av brott angår så gäller ingen preskription för Konungens eller kronans åtgöranden. Jag har försökt att följa utvecklingen på detta område sedan 1282, och jag skulle vara mycket intresserad av att höra när preskriptionsbestämmelserna tillämpats beträffande kronans egendom. Det är riktigt att våra ämbetsverk har betraktat kronan som något speciellt, men det är inte den saken jag här vänt mig mot. Vi påstås ju ändå leva i ett rättssamhälle, herr Dockered, och då utgår jag ifrån att i det samhället gäller de lagar som fastställts av landets högsta myndighet; de är ett riktmärke för oss. Det har talats om en kungsväg, men jag undrar om det inte skulle räcka med en kungsådra. Kungsvägarna brukar man kunna ändra på många underliga sätt, men för en kungsådra kan det visas respekt under åtskilliga hundra år. Det hänvisas i detta sammanhang ofta till att vi har offentliga försvarare, fri rättegång, rättshjälpsanstalter o. s. v., och det är riktigt att de institutionerna står till buds för dem som är helt utfattiga. Likaså har människor med mycket pengar möjligheter att få sin rätt. Men det finns här i landet ett mellanskikt av människor, som aldrig kan få sin rätt på rimliga villkor. Det kan inträffa trevligare händelser än att man ställs inför svensk domstol, får vänta flera år på att frågorna skall utredas och kanske blir praktiskt taget ruinerad under tiden. Detta är en situation som stordelen av medborgarna i dag kan råka ut för. Är det förenligt med ett rättssamhälles krav? Det måste vara än mer orimligt att kronan genom att underlåta att hävda sin rätt skall åstadkomma allvarlig skada för tredje man. I detta fall gäller det de aktuella fiskarfamiljerna, men om man ville kunde man finna många andra i samma läge. Jag vill vidare, herrar Grebäck och Dockered, anföra ett citat av vad en fransman sade när ett visst lik år 1840 återfördes till Paris. »Jag tycker inte om människor vilkas trosbekännelse strider mot deras fälttecken. Jag tycker inte om dessa män som har friheten, jämlikheten och framåtskridandet som officiella lärosatser och gör sabeln och despotismen till sin sinnebild. Ja, jag måste erkänna att jag inte ens förstår dem.» Jag måste säga att det är omöjligt för mig att förstå talesmännen för tredje lagutskottet och första lagutskottet i deras behandling av svensk grundlag. Om deras uppfattning om grundlagen skulle bli gällande i Sverige, vore vi inne i ett laglöshetens tillstånd, ty man kan ju inte begära att respekten för annan lag skulle vara större än för grundlagen. Herr talman! Jag är medveten om att dessa frågor har sådan valör och storleksordning att jag inte nu kan vänta mig några segrar.

Någon sådan tendens kan vi inte heller spåra trots den korta tid av demokratiskt styre vi haft. Vi skall framför allt hålla i minnet att ingen riksdag, hurudana förhållandena än varit i Sverige, någonsin — i varje fall inte fram till 1907 — satt grundlagen ur spel för att tillmötesgå några intressen som man trott sig behöva slå vakt om. Det är farligt för ett land att tumma på de rättsregler som ändå skall utgöra dess grundlag.
Herr talman! Herr Lundberg säger att han inte förstår vare sig herr Dockered som representant för första lagutskottet eller mig som representant för tredje lagutskottet, och det är bara att beklaga. Men vi förstår inte heller herr Lundbergs argumentering, och vi är inte ensamma om detta utan vi har eniga utskott bakom oss. Inte en enda av utskottens ledamöter har alltså fattat herr Lundbergs argumentering.

Jag anser därför att vi har ganska starka skäl för vårt ställningstagande i utskottet. Herr Lundberg sade att statens eller kronans åtgöranden aldrig blir preskriberade. Nej, jag yttrade mig med anledning av herr Lundbergs påstående att bruksägare och godsägare under tider, då aktförfalskningar var normala företeelser, hade stulit mark från kronan. Jag menar att dessa brott i alla händelser är preskriberade nu. Det har tyvärr inte varit möjligt för utskottet att forska i hur det förhåller sig med herr Lundbergs påståenden. Jag tror dock att det ligger mycken överdrift i herr Lundbergs påståenden i skilda sammanhang om rättsrötan i samhället och om bristande rättssäkerhet för de enskilda medborgarna. Studerar man den svenska rättens historia skall man finna att själva principen om rättssamhället har det aldrig gjorts avkall på under seklernas lopp. Men givetvis finns det många exempel på övergrepp o. d., och att makt ofta fått vara rätt är väl riktigt. Vi har dock i detta land alltid fallit tillbaka på rätten och lagen.

Herr talman! Vare sig vi använder ordet kungsådra eller ordet kungsväg vill vi ju skapa en förutsättning för att nå fram till målet, att rättstillämpningen blir sådan att man kan känna trygghet till liv och egendom i vårt sam hälle. Det skall vara grundförutsättningen, och därvidlag söker vi vägar. Inom utskottet har vi inte varit övertygade om att de förslag som herr Lundberg framlagt i detta sammanhang leder till målet. Herr Lundberg citerade en fransman och talade om despotism och maktmissbruk. Men det må väl inte vara bara en part förunnat att göra sig till talesman för de små och de fattiga i samhället. Ett enhälligt utskott anser att vi genomför reformer i den takt som är möjlig att hålla, och vi kommer att fortsätta med reformeringen. Detta leder snabbare till det resultat vi vill uppnå än herr Lundbergs förslag. Vad beträffar frågan om grundlagens bud i detta sammanhang har vi inte diskuterat det problem som naturligtvis var utomordentligt viktigt för herr Lundberg när han förlorat ett mål som nu dras inför riksdagen.

Herr talman! Om det eniga utskottet har jag inte yttrat mig, herr Dockered. Vad gäller JO:s och Svea hovrätts beslut vill jag säga — eftersom saken förts in i diskussionen — att om herr Dockered tar del av dessa beslut skall han finna att frågan om vräkningen gäller Kerstin Löfs oskiftade dödsbo och ingenting annat. Det faktiska förhållandet var att en advokat i Gävle utan att ha fullmakt överlät ett annat dödsbos egendom. När man sedan gav tillstånd till vräkning utan att tillfråga dem som ägde nio tiondelar av detta dödsbo och denna vräkningsdom meddelades endast tre dagar före verkställandet, besökte jag helt naturligt länsstyrelsen i vårt län för att fråga vad man menade. I denna situation säger länsstyrelsens representant att jag skall överklaga detta hos Svea hovrätt och hos JO, vilket jag också gjorde. Båda dessa parter påstår då att de aldrig avsett att vräkningen skulle gälla hela dödsboet utan endast den del som ingick i Kerstin Löfs oskiftade dödsbo från 1958 som advokaten fått i uppgift att skifta men i detta ingick ej det oskiftade dödsboet från 1915. Så ligger saken till. Eftersom jag har handlingarna med mig, kan herrarna få ta del av dem. Ni kommer då att finna att er version är fullkomligt felaktig. Båda dessa myndigheter säger att eftersom vräkningen endast avser en änkas oskiftade dödsbo i andra led, finns ingen möjlighet till vräkning. I den situationen anhöll jag hos länsstyrelsen att få veta vem som skulle vräkas, eftersom jag hade fullmakt att i övrigt företräda dödsbodelägarna. Då svarade man: Det kan vi inte precisera. Sedan man sagt detta verkställs vräkningsdomen på det sättet att Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag med myndigheternas vetskap och medverkan kastar ut samtlig egendom och kör bort de där boende. Man bryter sedan ur låsen i fastigheterna, sätter in nya och stänger därmed alla ute, även från en enskilt ägd stuga. Så går det till i det svenska rättssamhället i dag. Det är mot detta jag har protesterat, ty man kan inte tolerera att folk enbart därför att de tillhör låglönegrupperna och i viss mån även är folkpensionärer — vissa av dem har levat på samma ställe alltsedan de föddes och under cirka 80 år — skall behandlas så. Det är orimligt att en sådan situation kan uppstå, och jag förvånar mig över att herrar Dockered och Grebäck kan åberopa handlingar vilka de tydligen inte läst igenom.

Herr talman! Vi här i riksdagen be: finner oss ju i den situationen att vi inte får kvälja dom. Herr Lundberg har motionsledes dragit fram ett ärende i fråga om vilket domslut och allting blivit klart, och han kritiserar nu första och tredje lagutskotten för att dessa inte uttalar sig om detta ärende. Första lagutskottet har principiellt förklarat att det möjligen finns brister i det svenska rättssamhället och att vi också går in för reformer som kan rätta bristerna. Det får sedan diskuteras vilka vägar man skall välja. Herr Lundberg anklagar emellertid i ett timslångt anförande här i kammaren utskotten för att dessa inte i detta särskilda ärende tagit den ena eller den andra ställningen. Jag undrar, herr talman, om detta skall bli sed i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag vill bara hänvisa till protokollet, av vilket torde framgå att herr Dockered och Grebäck var de som först började tala om Svea hovrätts och JO:s dom. Och då måste jag ju förklara hur det hela låg till. Om myndigheterna hade följt den avgränsning i fråga om vräkningsdomen som förutsätts i sammanhanget, hade jag inte haft något att erinra.

Om herr Dockered bara läste svensk dagspress i dag och följde med TV m.m. och såg hur vissa förhållanden kan utveckla sig, skulle han inte vara så tvärsäker. Kanske skulle han med många i så fall säga, att det vore skönt om ett annat, mera demokratiskt hänsynstagande och tänkesätt kom in i svenskt rättsväsen. Det är detta, herr talman, jag har velat hävda, men jag har icke kväljt dom. Läs protokollet, herr Dockered, så skall Ni finna vem som har felat!

Herr talman! I motionen II: 449 tar fru Eriksson i Stockholm, herr Pettersson i Lund och jag upp frågan om skatteflykt. Vi yrkar på en allsidig utredning. I motiveringen åberopar vi fall av skatteflyktskaraktär som vi menar är oroande och otillfredsställande med tanke på skatterättvisa och allmän laglydnad. Enligt uppgifter i radio, TV och press har vissa skattebetalare underlåtit att deklarera inkomster uppgående till miljonbelopp. I ett fall angavs att rättens beslut om skingringsförbud i väntan på dom i skattemål fullt lagligt kunde sättas ur spel, uppenbarligen i avsikt att undandra samhället skatt. Inteckningar i fastigheter, i det här fallet uppgående till miljonbelopp, kunde trots skingringsförbudet användas som likvid vid affärstransaktioner i utlandet. Jag anser det oroande att manipulationer av nämnda slag tydligen är fullt lagliga. Publiciteten ger dessutom tips åt andra samvetslösa hur de på ett smart sätt kan undgå beskattning. Av den anledningen är det angeläget att snarast komma till rätta med detta problem och om möjligt täppa till de luckor i lagen som tydligen finns. Tyvärr har inte utskottet i sitt utlåtande över motionen givit till känna någon uppfattning om behovet av en lagändring som stävjar möjligheten att utnyttja lagen på ur skattemoraliska synpunkter otillbörligt sätt och inte heller har utskottet sagt att det anser en snar lösning av frågan önskvärd. Utskottet konstaterar endast att denna fråga är föremål för uppmärksamhet inom lagberedningen i samband med dess arbete med utsökningslagstiftningen. En reaktion från utskottet kunde kanske ha skyndat på lagberedningen. I vår motion har vi också berört frågan om preskriptionstiden för brott mot skattestrafflagen. Det finns anledning att misstänka att medvetandet om den korta preskriptionstiden — fem år — tas med i beräkningen vid brottets begående. Mycket tyder på att skattesmitare reser utomlands och vistas på okänd ort för att göra sig oanträffbar i syfte att undgå åtal. Det kan röra sig om endast några dagar i de fall skattefusket avser det femte året bakåt räknat och tidpunkten för preskriptionen närmar sig. Mot detta kan invändas att denna metod kan användas hur lång preskriptionstiden än är. För närvarande kan det vara så, att en skattskyldig krasst räknar med att vistas utom riket i fem år för att undgå straff enligt skattestrafflagen. Fem år är ingen lång tid, och den kan kallt vägas mot den ekonomiska vinsten, vilken i det här fallet är det från andra skattebetalare stulna beloppet plus, om det är fråga om uppsåt enligt 1 § skattestrafflagen, fängelse eller böter. Bötesbeloppet skall bestämmas till högst fem gånger det belopp som genom den oriktiga uppgiften undandragits. Skattestrafflagutredningen är enligt sina direktiv oförhindrad att ta upp frågan om Ppreskriptionstidens längd. Jag hoppas att utredningen verkligen känt sig oförhindrad att göra det. Första lagutskottet har lämnat frågan om skatteflykten — det som vi motionärer vill komma åt — utan kommentar. Tyvärr kan den som läser utskottsutlåtandet få ett intryck av att utskottet helt bortsett från den skattemoraliska sidan av frågan. Jag skulle ha varit tacksam om utskottet åtminstone antytt, att »om skatteflykt tycker man inte» — för att använda ett populärt uttryck. Skämt åsido! Jag betraktar ett uttalande av det utskott i riksdagen som handlägger frågorna om brott och straff såsom utomordentligt viktigt, inte minst därför att skattefusk — en mycket näraliggande fråga — av många anses fullt legalt, ja t.o.m. något att skryta med. Annars oförvitliga samhällsmedborgare reagerar inte i detta fall som inför andra brott mot samhällets lagar. Underligt nog är det många som inte anser att det är en brottslig handling att »lura Sträng», vilken går ut över alla andra skattebetalare. Enligt en uppgift som riksskattenämndens kontrollbyrå lämnat till bevillningsutskottet skulle, om de årligen totalt undandragna skattebeloppen blev föremål för beskattning, betydande «skattelättnader sannolikt kunna genomföras eller eljest ofrånkomliga skattehöjningar undvikas. Genom en ökad kontroll skulle mycket vara att vinna i fråga om skattefusket. Men detta är också i hög grad en opinionsfråga. Om skattebetalarna fick klart för sig att Sträng inte blir lurad mer än andra utan att de själva får betala så mycket mer, skulle säkert en förbättring komma till stånd av sig själv. Detta om skattefusket. Sedan motionen avlämnades har flera flagranta fall av skatteflykt offentliggjorts. Nog förefaller det t.ex. behövligt att undersöka huruvida täckkonton i banker är en vanlig företeelse och huruvida behov av någon form av lagstiftning för att komma till rätta med detta problem föreligger; det kan ske t.ex. genom obligatorisk legitimation vid öppnande av konto. Eller utnyttjas rätten till försäkringsavdrag otillbörligt t.ex. på så sätt att pensionsförsäkringar till stora belopp tecknas och att medel till avsättningarnas lånas upp. På så sätt kan dubbeleffekt av rätt till avdrag vid beskattningen uppnås, nämligen avdrag för räntekostnader och avdrag för inbetalning till pensionsförsäkring. Eventuellt bör rätten till skatteavdrag vid avsättning till pensionsförsäkringar maximeras, om det visar sig att onormalt stora sådana avdrag görs i samband med avyttring av fasta tillgångar. För att ta ett exempel får en inkomsttagare med 80 procents marginalskatt göra avdrag med 1 miljon kronor. Det innebär en skattevinst på 800 009 kronor. Om vederbörande skattebetalare är bosatt i utlandet när försäkringen utfaller, blir inte denna inkomst beskattad här i landet som avsikten har varit när lagen genomfördes. Förmögenhetsöverflyttningar till utlandet är också sådant som förekommer. Jag anser att en ny utredning beträffande skatteflyktsproblemet är nödvändig med hänsyn till den allt mer komplicerade lagstiftningen, som kan ge otillbörliga favörer till dem som vet att hålla sig inom lagens råmärken till förfång för andra skattebetalare. Inte minst med hänsyn till de allt vanligare internationella kontakterna med affärsoch förmögenhetstransaktioner över gränserna som följd är en kartläggning angelägen. Sedan 1953 års skatteflyktskommitté avslutat sitt arbete har tendenser till nya former av skatteflykt visat sig, varför ny utredning bör komma till stånd. Även om jag inte kan säga att utskottsutlåtandet bevisar att de frågor vi motionärer tar upp i vår motivering blir föremål för övervägande i de nämnda utredningarna är jag beredd att ändra motionens hemställan så, att riksdagen i anledning av motionen II: 449 i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en allsidig utredning av frågan om skatteflykt.

Herr talman! Det är viktiga frågor som här har tagits upp och jag kan i stora delar instämma med fru Holmqvist. Jag vill endast påpeka att när det gäller ränteavdragen tror jag att fru Holmqvist är inne på en farlig väg. Finansminister Sträng har nog en mer realistisk inställning då han har förklarat att frågan inte är så enkel. Om man skulle slopa ränteavdragen skulle det troligen omgestalta hela vår skattelagstiftning. Det är ett alltför stort ärende att ta upp i detta sammanhang och motionerna handlar inte heller om det. Det är riktigt att brotten mot skattelagstiftningen blir allt talrikare och allt mer utmanande. Det är avsevärda summor som undandras statskassan. Det finns också en viss disproportion när det gäller straffen för förmögenhetsbrott och andra brott. Om man inbegriper deklarationsbrotten i förmögenhetsbrotten får man detta än mera klart för sig. De lärde i Lund var inne på dessa problem i ett TV-program i söndags. Det sades fullt riktigt att det är egendomligt att socialdemokraterna, som suttit vid makten så länge, har hunnit göra så litet när det gäller åtgärder mot skatteflykt och skattefusk. Det är förvånande, men det kan kanske bli en ändring. Det är två frågor som har aktualiserats i motionerna. För det första skulle man öka preskriptionstiden i sådana fall där människor far utomlands för att undandra sig följderna av sina skattebrott. Det är naturligtvis ingen särskilt effektiv metod därför att människor som så att säga har försnillat en miljon kronor från statskassan stannar kanske lika gärna borta i tio år som i fem år. Den enda lättnaden skulle vara att vi slapp ha dem här i landet men det är väl inte det motionärerna har avsett. Felet är att skattemyndigheterna blir färdiga alltför sent med sina utredningar. När utredningen är klar och åklagaren får handlingarna på sitt bord är det kanske ett år eller t.o.m. bara ett halvt år kvar tills preskriptionstiden går ut. Människor behöver därför befinna sig utomlands mycket kortare tid än fem år, kanske bara ett halvt eller ett år. Hur man skall ordna det vet jag inte, men det är eftersträvansvärt att skattemyndigheterna och länsstyrelserna arbetar snabbare när de får sådana ärenden, så att åklagaren får längre tid på sig. Utlämning vore en mycket effektivare metod, men som motionärerna har påpekat kan inte vårt land ensamt avgöra en sådan sak, utan även det land där vederbörande befinner sig måste gå med på utlämning. Det vore naturligtvis ett rimligt och effektivt system. Vad som sagts om skingringsförbud i fru Holmqvists motion är riktigt, men det finns en felaktighet när det görs jämförelse med utmätning. En utmätt fastighet kan både intecknas och försäljas, i motsats till vad som står i motionen. Det kan göras därför att det inte förändrar någonting i den säkerhet som utmätningen skall garantera. En utmätning av en fastighet innebär detsamma som en inteckning som är tagen den dag utmätning görs. Kommer en senare inteckning, rubbas inte den säkerhet som står före. Jämförelsen med utmätning är alltså felaktig. Däremot är det riktigt att man genom att inteckna en fastighet som är belagd med skingringsförbud kan urholka den säkerhet som skingringsförbudet skulle säkerställa. Nu har lagstiftningen om skingringsförbud utgått från att det är fråga om en kortfristig historia, bara för den lilla tid som det tar att få en lagakraftägande dom. I de utmanande fallen har ägaren till fastighet som belagts med skingringsförbud avlägsnat sig från landet och kan inte nås med en stämning. På detta sätt kan säkerheten urholkas, till men för det allmänna. Det finns mycket utmanande fall från min hemort där personer som har blivit misstänkta för mycket stort skattefusk har lämnat landet. Villor av betydande värde har belagts med skingringsförbud. Sedan har man med hjälp av fördomsfria advokater ordnat att man blir så att säga skyldig sig själv pengarna — man blir skyldig sin advokat stora belopp, och sedan kan man suga ut dem ur den egendom som är belagd med skingringsförbudet, vilket naturligtvis är mycket otillfredsställande. Det behöver nog göras någonting åt detta, men det sitter redan en skattestrafflagutredning, som skall bli färdig med sitt arbete i år. Jag misstänker att det skulle gå väl så snabbt, om dessa ärenden togs upp där, som om man skulle tillsätta en speciell utredning. Jag hoppas att dessa problem, som här har aktualiserats och som är viktiga, kommer med i skattestrafflagutredningens betänkande. En av de allra bästa metoderna att komma från både skatteflykt och skattefusk är att mera generellt övergå till indirekt skatt. Jag har en gång föreslagit det i samband med en enkel fråga, och finansministern medgav då att det skulle eliminera en hel del av skattefusket.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

Herr talman! En av de motioner som behandlats i detta utskottsutlåtande har väckts av mig — det gäller motionen II: 386. . Jag vill bara ytterligare betona, hur kränkande många människor känner det vara att det finns en möjlighet att uppsåtligen hålla sig undan när man märker att preskriptionstiden börjar nalkas sitt slut. Ibland är det inte nödvändigt att hålla sig borta särskilt länge med den preskriptionstid som för närvarande gäller i skattemål. Å andra sidan finns det kanske inte anledning att förlänga preskriptionstiden onödigt mycket. Jag har i den motion som jag har väckt närmast tänkt mig att man skulle kunna finna sådana former, att man kan medge förlängning av preskriptionstiden under erforderlig tid i sådana fall då det uppenbarligen är fråga om ett undanhållande i syfte att undgå åtal. Jag förstår mycket väl att det här är besvärliga frågor.

Jag hoppas att man bäst gagnar saken genom att acceptera den slutledning som utskottet har dragit, att saken kommer att uppmärksammas av denna utredning, och därför kan jag nöja mig med att yrka bifall till första lagutskottets hemställan. Jag hoppas att detta skall vara den snabbaste vägen att nå ett resultat i en väsentlig rättvisefråga på skatteområdet. Herr talman! Jag hoppas alltså att det förslag som utskottet har lagt fram skall innebära den snabbaste vägen till en lösning av dessa problem.

Herr talman! Till herr Sjöholm vill jag säga, att jag inte har påstått att man inte kan sälja utmätta fastigheter. I min motion står det: »Då fast egendom utmätts åligger det utmätningsmannen att genast till rätten insända bevis om utmätningen. — — — Anteckning om utmätningen göres i fastighetsboken.» I övrigt är vi väl överens om att detta är ett problem som behöver lösas. Jag kan inte se att man genom mitt yrkande förlänger arbetet för de utredningar som redan arbetar. Vad jag vill ha är en utredning som sysslar med skatteflyktsfrågor.
Det gäller en ren bagatell, som inte är någonting att bråka om, men rätt skall vara rätt. Om referatet i första lagutskottets utlåtande är riktigt står det i motionen: »Anteckning om utmätningen göres i fastighetsboken. Av gravationsbeviset framgår sålunda att fastigheten är utmätt. Sistnämnda bestämmelser är ägnade att hindra gäldenären från att belasta den utmätta egendomen med gäld sedan utmätning skett.» Det är helt felaktigt. Man kan inteckna en fastighet som är utmätt.

Herr talman! Den presentation av motionen som fru Holmqvist gjorde för en liten stund sedan innehöll litet andra synpunkter än vi i utskottet har läst ut ur motionen under utskottsbehandlingen. Om jag lyckades följa med fru Holmqvists anförande ordentligt, skulle motionen enligt de betingelser hon angav ha bort remitteras till bevillningsutskottet i stället för till första lagutskottet. Men motionen har hamnat hos första lagutskottet, och vi har tolkat den på det sätt som det har redogjorts för i utskottets utlåtande.

Utskottet har i reciten också presenterat skattestrafflagutredningens hela direktiv. Vi har gjort detta för att man skulle ha möjlighet att jämföra kraven i motionen med vad utredningen sysslar med. Fru Holmqvist skall emellertid inte känna sig ensam i sitt ställningstagande, när hon är orolig för och kritiserar nu rådande förhållanden på området. Jag är övertygad om att flertalet av kammarens ledamöter därvidlag har samma uppfattning som fru Holmqvist. Vad som skiljer är endast vad det är rimligt att göra i dag. Med hänsyn till det angelägna ärende som fru Holmqvist är ute i vill hon väl också se frågan löst så snabbt som möjligt.

Vad skulle hända, om kammaren i dag begärde den utredning som framförs i motionen? Fru Holmqvists nya yrkande skall jag senare återkomma till. Om kammaren i dag gör en beställning, och om den skulle effektueras genast, så hinner trots detta inte den nya utredningen börja arbeta, innan den nu sittande utredningen framlägger sitt betänkande på justitieministerns bord. Skulle inte i så fall beställningen av en ny utredning fördröja hela gången av ärendet? I allmänhet brukar vi ju inte vilja ha en ny utredning tillsatt, förrän vi fått se resultatet av den utredning som har sysslat med samma ärende tidigare. Vi är väl ändå så pass optimistiska, att vi tror att det ur ett utredningsförslag skall kunna utvinnas någonting som är värt att bygga vidare på i form av en proposition för beslut av riksdagen så småningom. Visserligen är vi medvetna om att förslag av en eller annan utredning kan bli så söndersmulat av remissinstanserna, att förslaget hamnar i papperskorgen, men det är väl ändå undantag att så sker. Vi förutsätter väl, så länge vi inte har sett utredningens resultat, att utredningen har lyckats att få fram det som varit avsikten med de direktiv som den fått. Fru Holmqvist har nu framställt ett annat yrkande, nämligen begäran om en utredning som enbart skulle gälla skatteflykt. Med anledning därav vill jag påpeka att sekretariatet har meddelat, att också frågan om skatteflykt observeras av skattestrafflagutredningen. Vi förmodar därför att vi får möjlighet att ta ställning till den frågan i samband med det övriga. Herr talman! Med all respekt för och med instämmande i vad fru Holmqvist anfört i sin motion och med hänsyn till den angelägenhetsgrad, som i varje fall jag själv anser att ärendet har, skulle jag vilja säga att vi vill ha frågan löst så snabbt som möjligt.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
Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka att jag inte kan anse att en utredning om skatteflykten behöver kollidera med skattestrafflagutredningen, eftersom den sysslar med bestraffningen av begångna brott enligt skattestrafflagen.
Herr talman! Enligt de uppgifter utskottet har inhämtat ägnar sig utredningen ändå åt ärendet eller har sin uppmärksamhet riktad på det. I slutet på direktiven till utredningen framhålles ju, att det är utredningen obetaget att ta upp andra frågor i sammanhanget.

Herr talman! Det har under debatten frågats när skattestrafflagutredningens betänkande kan komma. Som ledamot av utredningen kan jag lugna kammarens ledamöter genom att upplysa att vi blir färdiga under hösten 1969. Detta tyder på att lagförslag kan ligga på riksdagens bord våren 1970. Vi överväger och kommer förmodligen att stanna för ståndpunktstagandet att jämställa skattefusk med förskingring och bedrägeri. Därmed höjs straffmaximum till sex år, varvid preskriptionstiden blir tio år. Med detta tror jag att herr Löfgren kommer att bli tillfredsställd. Det andra problemet beträffande skatteflykt som också diskuteras i det föreliggande utskottsutlåtandet hör egentligen inte hemma i skattestrafflagutredningen.
Herr talman! Jag är tacksam för herr Kristensons upplysning om vad skattestrafflagutredningen sysslar med och uppgiften att utredningen snart kommer att framlägga ett förslag, men jag vill fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att vi i övrigt talade om olika saker. Skattestrafflagutredningen har att ta ställning till straffutmätning vid brott enligt skattelagarna. Vad jag och mina medmotionärer vill komma åt är lagliga möjligheter att undgå skatt, d.v.s. användning av lagliga medel som inte uppmärksammats när lagarna stiftades.

Herr talman! De ifrågavarande motinerna tar upp rättsfrågor som i dag anses otidsenligt bedömda enligt en ganska utbredd uppfattning hos allmänheten. Medveten feldeklaration, utnyttjande av lagliga möjligheter till lindring i beskattningen på inte avsett sätt eller användandet av luckor i lagen är sådant som upprör människor nu för tiden. Det är inte alltid fråga om brott i lagens mening men det är faktiskt brott enligt de flesta människors uppfattning. Egentligen är det bara lagutskottet som kan förhålla sig så fullkomligt oberört inför sådana företeelser som det gjort i sin skrivning. Det är givet att med den höga progressiviteten klarar sig de som kan undgå beskattning undan stora skattebelopp. De kan också undgå straff och därmed helt sätta sig på rättssamhället. Typiskt nog finns inte skattelagbrotten med i brottsbalken, och i direktiven till skattestrafflagutredningen har antytts, att det skulle ha en psykologisk betydelse om de flyttades över till brottsbalken. Jag tror att detta är en alltför subtil bedömning när det gäller den här sortens brott, ty lagbrytare av det här slaget påverkas nog inte alls av sådant. Omkring 5000 personer dömes varje år för brott mot skattelagstiftningen — oftast till bötesstraff — men den dolda skatteflykten är naturligtvis mycket större. Hur stor vet ingen. Och att mäta den är omöjligt. Det skulle fordra en kontroll som vore helt oförsvar bar. Men riksskattenämnden har genom sina stickprov — operationerna minkfarm, postremissväxlar, dolda bankkonton, tandläkare och läkare 0. s. Vv. — avslöjat att det finns utmarker för skatteskojare som myndigheterna inte har några upptrampade stigar till. Tydligen finns det på detta område ännu mycket som är dolt. Därför kan jag förstå herr Sjöholms förvåning över att socialdemokraterna inte på ett mera effektivt sätt kan hålla efter dessa lagbrytare. Men då är det egendomligt att herr Sjöholms själv inte har givit uttryck åt denna sin otålighet genom att ansluta sig till de väckta motionerna utan anser att vi skall vänta på resultatet av den utredning vars direktiv ändå verkar betydligt snävare än vad som åsyftas i motionerna. I går sade en jurist i TV att många anser att hela skattestrafflagen liksom straffskalorna för en del andra egendomsbrott vittnar om en mildhet som det inte finns någon motsvarighet till vid bedömningen av egendomsbrott på lägre nivå, t.ex. tjuvnad. Han sade också att vi inte tar ut hela strafflatituderna utan visar en mildhet och skonsamhet som allmänheten egentligen inte förstår i dag. Utskottet har avstyrkt motionerna och därvid intagit en passiv attityd. det kan man inte komma ifrån. Utskottet skriver att skattestrafflagstiftningen är föremål för översyn men anger inte med en enda bokstav att utskottet anser det angeläget att ändra lagstiftningen eller straffbelägga nya områden för brott mot skattemoralen. Naturligtvis kan det ha inverkat att utskottets ordförande är ledamot av skattestrafflagutredningen. Tydligen har förtroendet för den utredningen varit så stort i utskottet att man där har känt sig hämmad. Men jag är övertygad om att alla ledamöter i utskottet liksom fru Löfqvist tycker illa om att skattesmitarna kommer lätt undan. När man läser utredningens direktiv får man inte intryck av att de varslar om något större grepp på hela frågan. Det får förlåtas mig att jag säger det. Herr Kristensson sade visserligen att utredningen snart kommer att vara klar med sitt arbete och att man har föreslagit straffskärpningar för en del brott, men därmed har han väl också sagt att utredningen är begränsad. Om vi därför vill ha ett verkligt skydd mot skattesmitning bör det tillsättas en utredning med bredare direktiv. Jag tror att allmänheten med hänsyn till de många missförhållanden och fall av skattesmitning som man nära nog dagligen kan läsa om i pressen inte skulle förstå riksdagen, om vi tassar för tyst förbi dessa frågor. Första lagutskottet har här mält sig ur samhörigheten och hänvisar bara till för flera år sedan skrivna direktiv, som uppenbarligen varit avsedda för en begränsad del av undersökningsfältet. Jag vill påstå att det finns ett nytt rättsmedvetande hos den stora allmänheten. Med hänsyn till att så många brott förblir obeivrade anser jag att det hade varit riktigt att utskottet skrivit på annat sätt — eller över huvud taget yttrat sin mening i denna fråga. Det borde inte ha gått förbi sakfrågan och endast behandlat ärendet formellt, som fru Löfqvist sade. Herr talman! Med den motivering som fru Holmqvist här anfört ber jag att få yrka bifall till hennes förslag, som finns utdelat på ledamöternas bänkar och som innebär en utredning av frågan om skatteflykt. Det skulle vara ett friskhetstecken, om vår kritik mot missförhållanden på detta område tog sig ett uttryck som människor i allmänhet förstår, och det gör vi genom att bifalla det utdelade förslaget.

Herr talman! Jag tycker inte att det är nödvändigt att första lagutskottet skall skriva att det ogillar skattefusk och skattesmitning. Jag tror att alla ledamöter av kammaren, även fru Eriksson i Stockholm, förstår att så är fallet. Jag behöver ju i och för sig inte ta utskottet i försvar — jag har inte suttit på ärendet — men jag tycker att det skulle göra ett nästan grönköpingsmässigt intryck, om utskottet skulle uttala att det ogillar skattefusk och skattesmitning. Fru Eriksson vill när hon talar om den dåliga skattemoralen gärna hänföra denna till vissa kategorier i samhället. Jag tror dock att skattemoralen över lag är dålig i alla samhällsklasser. Det finns även löntagare som har mycket dålig skattemoral. Vi vet alla att vissa löntagare tar »extraknäck» bara under förutsättning att det inte uppges för skattemyndigheterna. För att komma åt detta problem måste vi gå till roten med det onda och får inte se politiskt på det och mena att det är de mera besuttna som skattefuskar mest. De skattefuskar kanske lika mycket som andra men tjänar mer på det på grund av skatteprogressiviteten. Vi bör vara så rättvisa att vi erkänner att skattemoralen är lika dålig över hela fältet. Fru Eriksson säger vidare att hon inte begriper varför jag inte är mera otålig när det gäller att lösa denna fråga. Jag har angripit detta problem åtskilliga gånger, fru Eriksson. Jag har skrivit mängder av artiklar om skattefusk, där jag förvånat mig över att man inte gör mera mot detta. Jag har ställt frågor till finansministern, där jag föreslagit att, såsom jag nämnde i mitt anförande för en stund sedan, en indirekt beskattning skulle vara ett sätt att komma ifrån problematiken på ett hyggligt sätt. Vi har vidare för inte länge sedan i riksdagen beslutat att tillsätta en utredning om avdragen för periodiskt understöd, vilka kan tjäna som en form av skatteflykt. Jag vet inte om fru Holmqvist nämnde detta som ett av de objekt för skatteflykt, som hon var på jakt efter, men det är en av de möjligheter som utnyttjas i detta syfte. I denna beskattningsutredning kan kanske inordnas de andra skatteflyktsproblem som vi bearbetar i detta ärende. Något som är underligt i detta sammanhang är att fru Eriksson, när vi en sen natt för en tid sedan diskuterade inkassobyråernas verksamhet, med indignation avvisade ett av mig ställt förslag om en allsidig utredning om denna. Hon menade då att vi måste anvisa en bestämd väg att gå om förslaget om utredning skulle kunna bifallas. Nu föreligger ett förslag om en allsidig utredning, och det yrkar fru Eriksson bifall till utan att rodna, såvitt jag kunnat se från min plats nere i kammaren. Men kanske gäller helt andra betingelser för allmänna beredningsutskottet än för andra utskott.

Herr talman! Fru Holmqvists motion har av kammaren remitterats till första lagutskottet, vilket innebär att detta utskott haft att behandla ärendet med hänsyn till vad som kan uttolkas av motionens skrivning. Motiveringen i motionen går såvitt jag kan förstå ut på att man skall öka möjligheterna att komma åt dem som vill undandra sig straff för skattefusk i någon form. Skatteflykt är såvitt jag förstår något helt annat, nämligen helt enkelt underlåtenhet att fullgöra sin skattskyldighet. När vi inom utskottet fått upplysning om att skattestrafflagutredningen har frågorna under observation har vi självfallet tagit för givet att så är fallet. Om utredningen kommer att bearbeta frågorna ytterligare eller inte kan vi ju inte säga i dag, men vi har som sagt tagit för givet att lämnade uppgifter är uppgifter som står sig. Så några ord till fru Eriksson i Stockholm angående en enda detalj — jag skall i övrigt inte gå in på hennes långa anförande. Jag vill framhålla att jag i sak är på det hela taget ense med fru Holmqvist om de synpunkter hon framfört i sin motion — skiljaktigheten i uppfattning mellan oss gäller endast vilken väg man skall gå för att snabbast lösa frågan. Vad gäller utskottets skrivning i ärendet kan jag för min del inte inse att det viktigaste skulle vara att föra in fina fraser i ett utskottsuttalande. De faktiska, konkreta uppgifterna är väl det väsentliga. Jag är fullt övertygad om att ifall det hade ansetts nödvändigt att frisera utskottsutlåtandet, så hade det funnits möjligheter till det.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm sade att skattefuskare har dålig moral, och därom är vi helt överens. Men jag måste säga — och i det stycket är väl fru Eriksson inte enig med mig — att fru Eriksson i denna fråga har en mycket dålig debattmoral. Hela hennes anförande gick ju ut på att döma skattestrafflagutredningen i förväg för att den skulle komma att lämna ifrån sig ett synnerligen dåligt betänkande, som inte hör hemma i den tid som vi nu lever i. Vi skulle, menade fru Eriksson, komma att avge ett betänkande som grundar sig på flera år gamla värderingar. Så blir nu inte alls fallet. Jag försökte också i mitt första anförande säga att vi kommer att stanna för att jämställa straffmaximum för grovt skattefusk med det straffmaximum som enligt brottsbalken gäller för förskingring eller för bedrägeri. Det betyder att straffmaximum höjs till sex år, och därmed blir preskriptionstiden tio år. Denna tid måste man alltså hålla sig undan för att undgå straff. Brott mot skattelagarna beivras ju enligt skattestrafflagen. Om det nu finns möjligheter till legal skatteflykt och vi vill ingripa mot denna skall vi ändra skattelagarna. Fru Eriksson och jag torde kunna bli överens om att det behövs ändringar också därvidlag, men det har inte med skattestrafflagutred ningen och utformningen av skattestrafflagen att göra. Om vi genom beslut här i riksdagen ändrar skattelagarna och medborgare därefter bryter mot lagen, så blir det ju fråga om illegal skatteflykt eller skattefusk. Enligt vad jag tror kommer vederbörande då att dömas efter en helt tidsenlig skattestrafflag.

Herr talman! Jag har aldrig sagt att vissa grupper är skattesmitare. Vi vet alla att ungefär 90 procent av dem som åtalas för skattebrott är löntagare, och en stor del av dessa brott är — om jag så får uttrycka mig — relativt ofarliga. De beror på okunnighet, slarv o. d. och det gäller många gånger inte så stora summor. Inte sällan rör det sig också om felaktiga uppgifter från arbetsgivarna. Men detta innebär ju inte att 90 procent av dem som begår brott mot skattelagarna finns bland löntagarna, utan det är 90 procent av dem som nu åtalas som är löntagare. Jag minns inte med vilket uttryck fru Löfqvist betecknade begreppet skatteflykt. Med skatteflykt avser jag alla de lagliga eller olagliga försök som görs för att från skatt undandra inkomster och förmögenheter, vilka enligt skattelagarna skulle beskattas. Somliga av de möjligheter som finns är i dag lagliga, men man kan ändå ibland betrakta dem som utnyttjar dessa tillfällen såsom omoraliska. Men det är som herr Kristenson säger självklart att man bör ändra på skattelagarna, om man vill utvidga fältet för möjligheterna att beivra den sortens manipulationer. Herr Kristenson säger också att den utredning som nu sitter — skattestrafflagutredningen — tydligen inte har till uppgift att straffbelägga nya områden, utan har att se över det nuvarande straffbelagda området. Enligt min mening förfogar man inom denna utredning inte över alla de möjligheter som behövs för att kunna ge sig in på skatteflyktproblemet. Vi motionärer har också framhållit att vi är övertygade om att den nu sittande utredningen kommer att lägga fram resultat som är acceptabla. Jag sade inte att utredningens resultat skulle bli otidsenliga, utan menade att bedömningen av skattefrågorna enligt den nuvarande lagstiftningen inte sker riktigt i överensstämmelse med vad som anses tidsenligt. Jag är övertygad om att det på den punkten kommer att bli ett gott resultat av skattestrafflagutredningens förslag, men det är begränsat och vi vill ha en vidare utredning.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm och fru Holmqvist har framfört att de med motion II:449 avsett att man borde skattebelägga nya områden, vilka tidigare inte varit skattebelagda. Man skulle komma åt sådan skatteflykt som i dag inte förhindras av skattelagstiftningen men som dock av en stor opinion betraktas som omoralisk. Detta är motionens syfte. Dessa synpunkter har framkommit under debatten men knappast i motionen. Om man läser utskottets utlåtande på s. 2, där motionen är ganska utförligt refererad, finner man följande ganska snusförnuftiga funderingar, vilka inte direkt pekar på några sådana åtgärder som det talats om här i dag. Det heter: »I press, radio och TV har under senaste tiden förekommit uppgifter om personer som underlåtit att deklarera inkomster uppgående till miljonbelopp. Intrycket av att lagliga möjligheter ofta saknas att beivra uppenbar skatteflykt är oroande. Enligt pressuppgifterna har i ett fall vederbörande skattskyldig innan polisutredningen slutförts avvikit från landet och bosatt sig i utlandet i och för undvikande av åtal enligt skattestrafflagen.

Skulle det nu vara så att vi i utskottet helt feltolkat denna motion, ligger ansvaret knappast på oss, eftersom ett sådant här yrkande som kräver en annan skattelagstiftning ju inte skall behandlas av första lagutskottet utan borde ha remitterats till bevillningsutskottet. Utredningsyrkandet, som återfinns på det papper som är utlagt i bänkarna och som också har framställts här i talarstolen, är alltså inte behandlat av riksdagens beredande organ innan det nu skall bli föremål för kammarens beslut. Jag tror också att det i hög grad rör sig om en efterrationalisering.

Vi har också kritiserats för att vi inte har uttalat några tänkvärda ord om det olämpliga i att bryta mot de lagar som gäller i vårt land. Vi har tyckt att det har varit onödigt. Första lagutskottets inställning i detta avseende är väl känd sedan många år, oavsett vilken ordförande det har haft tidigare och vilken det nu har. Det fanns därför enligt vår mening inte någon anledning att göra ett sådant uttalande.